Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, ärade kammarledamöter, ärade gäster! Jag hälsar er alla hjärtligt välkomna till invigningen av riksdagens nya hem och till öppnandet av riksmötet 1983/84. Låt mig redan nu uttrycka kammarens tacksamhet över att Ers Majestät har lovat att inviga folkrepresentationens nya lokaler i samband med öppnandet av riksmötet. Som framgår av programmet kommer professor Alf Åberg att lämna en historik över Helgeandsholmen. Jag skall därför endast återge några uttalanden hämtade från folkkalendern Svea från år 1891. Kalendern innehåller bidrag av Fröding, Heidenstam, Levertin, Viktor Rydberg och ytterligare ett antal namnkunniga skönlitterära författare. Dessutom innehåller skriften en 24-sidig uppsats om Helgeandsholmen av den framstående Stockholmskännaren Claes Lundin.

”Ej må man heller glömma”, fortsätter författaren, ”att just här stod, så att säga, Stockholms vagga.” — ”Huru borde icke denna ursprungsplats aktas och hedras!” utbrister Lundin sammanfattningsvis. Han var förvisso inte ensam i sitt motstånd mot de nya riksbyggnaderna. Vid tre tillfällen försökte riksdagsmän motionsvägen riva upp beslutet. Tre statsministrar, hela den yngre skolan av arkitekter och konstnärer och så gott som alla stockholmare hörde till motståndarna. På folkmöten brukade bygget framställas som ”ett oerhördt bortkastande af de skattedragandes medel”. 1897 tog emellertid riksdagen för femte och sista gången beslutet om det nya riksdagshuset, och år 1905 kunde man flytta in. Mot bakgrunden av de nästan halvsekellånga strider som föregick riksdagshusets tillkomst 1905 framstår våra meningsbrytningar om återflyttningen till Helgeandsholmen som ganska blygsamma. Till stor del har intresset koncentrerats till frågan om garage eller museum under Riksplan. Inte sedan regalskeppet Vasa påträffades för snart 30 år sedan har intresset för en arkeologisk undersökning varit så överväldigande som under arbetena i den s.k. Riksgropen. Genom flyttningen till de provisoriska lokalerna vid Sergels torg fick enkammarriksdagen inte bara en tillräckligt stor plenisal. Förutsättningarna för riksdagsarbetet förbättrades också i övrigt på många sätt. Det bästa var att varje ledamot fick ett eget arbetsrum. Redan i slutet av 1960-talet startades ett utredningsarbete med sikte på ett nytt eller renoverat riksdagshus i stället för provisoriet vid Sergels torg. Sedan riksdagen år 1975 fattat principbeslutet om att flytta tillbaka till Helgeandsholmen intensifierades utredningsarbetet under ledning av riksdagens byggnadskommitté. Byggnadsstyrelsen fick den viktiga funktionen att för riksdagens räkning handha de praktiska frågorna både vid den närmare planeringen och vid själva byggandet. Arkitektuppdraget anförtroddes AOS Arkitektbyrå. Som alla kan se har mycken omsorg lagts ned på att bibehålla riksbyggnadernas karaktär och på utformningen av Riksgatan och Riksplan. Alltjämt gäller därför enligt min mening det motvilliga erkännande som riksbyggnaderna vid sin tillkomst fick av en sakkunnig betraktare: ”Det är dock alldeles visst, att de icke komma att vanpryda hufvudstadens fagraste plats.” Kanske kan de rent av väcka vad man med dåtida språkbruk kallade ”en lugn hänförelse”. Även om riksdagen fått väsentligt utökade utrymmen i detta nya byggnadskomplex, är det uppenbart att återflyttningen inte innebär samma radikala förändring av ledamöternas arbetsförhållanden som flyttningen från den plågsamma trångboddheten i det gamla riksdagshuset till den provisoriska byggnaden vid Sergels torg. Ett så stort byggnadskomplex som riksbyggnaderna kan inte få sin slutliga form förrän efter en tids erfarenheter och användning.

Jag är emellertid förvissad om att de nya lokalerna skall ge riksdagen goda och ändamålsenliga arbetsmöjligheter i en på samma gång värdig och trivsam miljö. Tyvärr är det inte praktiskt möjligt för mig att här nämna och tacka alla dem som på olika sätt medverkat i det gigantiska arbete som nu slutförts och som betraktats som det största ombyggnadsprojektet i vårt land. Men det är min förhoppning att de ändå, alla och envar, skall känna riksdagens uppskattning och tacksamhet. Två namn vill jag emellertid särskilt nämna i dag. Erik Wärnberg, byggnadskommitténs kraftfulle ordförande sedan dess inrättande 1975, är inte längre ibland oss. Sin inställning till omdaningen av riksbyggnaderna formulerade han en gång så här: ”Vi har ett fint gammalt hus som står tomt och dött. Med riksdagens återflyttning kommer vi att ge liv åt en historisk byggnad som vi vill slå vakt om.” Erik Wärnbergs outtröttliga insatser i detta stora arbete kan inte överskattas. Hans namn kommer alltid att vara förknippat med riksdagshuset, liksom det tidigare är knutet till det provisoriska riksdagshuset vid Sergels torg och till riksbankens byggnad vid Brunkebergstorg. Professor Sven Silow har varit den som burit huvudansvaret för den arkitektoniska utformningen. Han har löst sina svåra uppgifter med skicklighet och omtanke, under hänsynstagande till de historiska och kvalitetsmässiga kraven. Den svåra uppgiften att ge byggnaderna en form som harmonierar med stadsbilden i Stockholms kanske vackraste och känsligaste stadsparti har lösts på ett beundransvärt sätt av Sven Silow och hans medarbetare. Jag vill också framhålla det skickliga byggnadsarbete som husen uppvisar. Byggnadsstyrelsen har på ett föredömligt sätt lett verksamheten. Byggnadskonsortiet och alla dess underentreprenörer har motsvarat högt ställda krav. De har löst sina uppgifter med skicklighet och fantasi. Sist men inte minst vill jag särskilt hylla alla de anställda i de berörda företagen. Genom sin yrkesskicklighet och sitt engagemang har de åstadkommit det resultat som vi i dag känner stolthet och glädje över. Ett uttryck för yrkesskickligheten ser man i murningsoch målningsarbeten som utförts i lokaler med ett särskilt kulturhistoriskt värde. Den hantverksskicklighet som här demonstreras står sannerligen inte efter vad deras kolleger presterade i husen vid sekelskiftet. Till sist vill jag också tacka dem som inom riksdagen haft ansvaret för byggandet, såväl byggnadskommittén som alla de anställda som på olika sätt bidragit till det goda resultatet. Än en gång — Varmt välkomna till riksdagens nya hem!

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, herr talman, mina damer och herrar! Sveriges riksdag — den gamla ståndsriksdagen — föddes någon gång under Engelbrekts frihetskamp för nu 550 år sedan. Ända sedan 1600-talet var riksdagen stationerad i Stockholm. Riksdagen varade i allmänhet tre till fyra veckor. Man samlades till plenum i rikssalen på Stockholms slott, där väggarna var klädda med riksvapnet och de olika landskapsvapnen. Men de fyra stånden behövde var sitt hus att överlägga i. Adeln och ridderskapet samlades i Riddarhuset, där representanterna för de över 700 frälseätterna trängdes på långbänkarna och i gångarna i den stora riddarsalen. De 70 ledamöterna i prästeståndet hade däremot god plats i den vackra konsistoriesalen i Storkyrkan, som ännu finns kvar. De 50-60 representanterna för borgarståndet höll till först i det gamla rådhuset vid Stortorget, och sedan det rivits flyttade de in i en sal på andra våningen i det nya börshuset, där Svenska akademien brukar sammanträda. Bondeståndet, som räknade 200 medlemmar ur folkets huvudmassa, samlades i en gillestuga vid Själagårdsgatan i Gamla stan, där de kunde hålla både sammanträden och gästabud. Representanterna för de tre ofrälse stånden var under riksdagarna inackorderade i borgarhusen i staden. Borgare och bönder levde på de fasta arvoden de fick från städerna och häraderna. När arvodena var slut, måste de leva på svältkost eller resa hem. Långa riksdagar var därför ett elände. De ofrälse stånden tyckte i längden att det var ovärdigt folkets representanter att före varje riksdag förhandla om lokaler. ”Vi kommer liksom främmande på en av andra resande upptagen gästgivargård och måste med förlägenhet och ödmjukhet underhandla om nödigt härbärge”, klagade några präster. År 1829 övertog de tre ofrälse stånden riksgäldskontorets hus vid Birger Jarls torg på Riddarholmen. Här sammanträdde de i fortsättningen. Huset, som vilade på resterna av det stora gråbrödersklostret, kallades i fortsättningen ”riksens ständers hus å Riddarholmen”. I första våningen samlades prästeståndet, medan borgare och bönder delade andra våningen. Under pågående riksdag var all åkdonstrafik på gatan utanför förbjuden för att inte förhandlingarna skulle störas av hästkärrornas skrammel. Det var oerhört trångt i lokalerna. Man måste knuffas för att få plats med överrocken, och sedan måste man armbåga sig fram till sin plats, klagar prosten Christian Stenhammar. De ärenden som behandlades var eländiga och futtiga, säger han också, och den konservative biskopen Esaias Tegnér instämmer. Om 1840 års riksdag säger han: ”Tonen bland riksdagsmännen är dålig. Bönder och borgare äro galna. Jag hoppas mera förstånd skall finnas bland präster och adel.” Men trots alla klagomål fattades det viktiga beslut i detta hus på Riddarholmen. En allmän folkskola inrättades, skråväsendet avskaffades, och vi fick näringsfrihet. De första stambanorna för järnvägarna drogs ut. Vi fick en lag om religionsfrihet, och till slut genomdrevs också den stora representationsreformen år 1865. Då avskaffades fyrståndsriksdagen och den ersattes av en riksdag med två kammare. Den nya riksdagen flyttade in i ständernas hus, och för att ge litet bättre plats åt de 380 ledamöterna i första och andra kammaren gjorde man en tillbyggnad med det bredvidliggande huset. Sven Rosenberg, som varit medlem av bondeståndet och nu blev invald i andra kammaren, gör en jämförelse mellan de båda representationerna: ”Språket i andra kammaren står ovedersägligen långt över det gamla bondeståndet. Man lär sig mer och mer att inte se till personen utan till saken. Diskussionen i andra kammaren är i allmänhet underhållande. I vår krets har vi både djupa tänkare och dugliga talare.” Riksdagsmännen i båda kamrarna var överens om att detta hus bara var ett provisorium. Lokalerna var trånga, och det var lågt i tak. Landet hade skyldighet mot sin egen värdighet att inte låta sina representanter ”slinka in köksvägen, mitt emellan ett spiskvarter och en krog, för att sedan hålla sina överläggningar i en sal, där vi trots gjorda förbättringar äro inhysta som ingen nationalförsamling i den bildade världen”, klagade andrakammarledamoten Carl Herslow. Många riksdagsmän motsatte sig en ombyggnad av det gamla huset. Riksdagen var den andra statsmakten bredvid kungamakten. Den var folkviljans spegel, landets politiska beslutscentrum. De krävde ett nytt, vackert och ändamålsenligt riksdagshus som låg värdigt mitt i Stockholm. Monumentalt sett skulle riksdagens hus inte stå tillbaka för någon annan byggnad än det kungliga slottet. Det var dessa tankar som förre civilministern Henrik Gerhard Lagerstråle gav klart uttryck åt när han år 1872 framlade en motion om ett kombinerat riksdagsoch riksbankshus på Helgeandsholmen. Sveriges riksbank, världens äldsta centralbank med anor från Axel Oxenstiernas tid, var inrymd i ett 1600-talshus vid Järntorget i Gamla stan och behövde liksom riksdagen nya, centralt belägna lokaler. Att förlägga båda dessa riksbyggnader till Helgeandsholmen var onekligen ett djärvt förslag. Helgeandsholmen är Stockholms födelseplats. De senaste årens utgrävningar har bekräftat att denna holme en gång bestod av två öar. Den mindre ön hade en försvarsmur och ett torn, och utanför den var en spärr av pålar. Ön var det första Stockholm — inte en handelsplats utan en försvarsö, en fortifikatorisk anläggning till skydd för den viktiga Mälarbygden. Så småningom befästes den oländiga holmen bredvid, den som blev Gamla stan. Den fick en borg, en stationär befolkning och en första stadsmur. På den andra holmen som låg mitt i den starkaste strömfåran byggdes en humanitär inrättning — ett hus för sjuka, fattiga, vägfarande och hittebarn. Huset, som sköttes av präster och lekmän, kallades Helgeandshuset, och efter det fick holmen sitt namn, Helgeandsholmen. År 1872 fanns här en rätt skräpig bebyggelse, ett virrvarr av låga stenhus och ålderbrutna träskjul som hörde till det kungliga stallet. Det var Karl XI som en gång inrett stallet för sina 60 hästar, och han hade förenat byggnaden med slottet genom en täckt gång av trä. Oscar II förklarade sig nu villig att flytta stallet till en annan plats som kunde anvisas honom och sedan kostnadsfritt överlåta tomten. Det tog 16 år innan riksdagen vågade ta språnget över till Helgeandsholmen. En viktig orsak till detta var naturligtvis ekonomin. Det nya huset skulle enligt beräkningarna kosta flera miljoner, och den stora bondemajoriteten i andra kammaren var ovan vid sådana byggnadskostnader. En annan orsak var estetiska synpunkter. Många ansåg att Helgeandsholmen borde lämnas fri, med planteringar, fontäner och statyer. Ett riksdagshus här skulle helt tryckas ner av slottets höga läge och förvandlas till en flygelbyggnad till kungaborgen, ansåg de. Så var läget ännu år 1888, då den konservative riksdagsmannen Pehr Emanuel Lithander genom sin energi och talekonst — han tryckte en särskild skrift i ämnet — lyckades förmå båda kamrarna att bifalla hans motion om ett kombinerat riksdagsoch riksbankshus på Helgeandsholmen. I andra kammaren pågick debatten ända till klockan ett på natten. Luften började ta slut i kammaren, och beslutet fattades i trötthetens tecken. En stor riksdagshuskommitté tillsattes med Ragnar Törnebladh som skicklig ordförande. Överintendenten Helgo Zettervall, som var högste målsman för statens byggnadsväsen, drog upp riktlinjerna för byggnaderna. Zettervall utsattes för hård kritik, och efter strider i kommittén avgick han och ersattes som riksbyggnadernas arkitekt av sin medhjälpare Aron Johansson, som lyckades med den verkligt svåra uppgiften att skapa monumentalitet i ett trångt läge. Beslutet om riksbyggnaderna hade fattats under en svår ekonomisk kris. Den stora enskilda byggnadsverksamheten i Stockholm hade nästan helt upphört, och mängder av yrkesarbetare gick arbetslösa. Det stora bygget på Helgeandsholmen skulle ge arbete för lång tid framåt åt många av dem. Man har beräknat att en ständig arbetsstyrka på 1 200 man var sysselsatt här under tio år. Tidvis var styrkan ännu större på denna Sveriges absolut största arbetsplats. Det kungliga stallet flyttades till Artilleriplanen, och år 1893 började man schakta av holmen. Allt arbete utfördes för hand. Man arbetade med spett, hacka och spade, och man bar. Tonvis av rivningsmassa forslades bort med häst och vagn. Pålningen av de 10 000 stockarna skedde med hjälp av pålkranar som drevs med handkraft. Arbetstiden var tolv timmar om dagen, från 1899 tio timmar. Så som husen står i dag är de också ett monument över de tusentals människor som byggde det med sina händer och sina ryggar. Den 13 maj 1895 murade Oscar II in grundstenen till det nya riksdagshuset. År 1901 stod det färdigt till det yttre. 1905 års riksdag kunde äntligen flytta in i det nya huset för att omedelbart ta itu med de problem som hängde samman med upplösningen av unionen med Norge. Kanske blev riksdagshuset det mest utskällda huset i staden. Arkitekter, konstnärer och litterära skönandar klagade över den omoderna byggnadsstilen, de väldiga och allt nedtryckande murarna och de grova murytorna. Först vår generation har lärt sig uppskatta denna monumentalbyggnad. Aron Johansson hade Nicodemus Tessins slottsskapelse för ögonen när han gjorde upp byggnadsplanen — det har han själv intygat. Han utformade riksdagshuset i klassicistisk stil med inslag av svensk karolinsk barock, för att det skulle svara mot kungaborgens imposanta massa och samtidigt bilda den representativa motsatsen. 1905 års riksdagsmän var nöjda. Huset hade visserligen blivit dyrt — det kostade över 12 milj.kr. att bygga — men de hade fått ett nytt och värdigt hus mitt i Stockholm, som utåt kunde göra sig gällande mot det kungliga slottet. Under de 65 år som riksdagsmännen höll till här lärde de sig uppskatta den goda arbetsmiljön, som stimulerade till mänskliga kontakter. Och hos alla dem som brottats med rikets problem i det bråkiga kvarteret kring Sergels torg har det funnits en längtan tillbaka till detta representativa hus och till denna historiska miljö, till Helgeandsholmens idyll kringgärdad av två vatten — en av de skönaste platser en stad kan uppvisa. Denna dröm har i dag gått i uppfyllelse.

Herr talman, ärade ledamöter! Riksdagen återvänder i dag till sitt gamla hem på Helgeandsholmen. Det gamla riksdagshuset har genomgått en omfattande renovering och utbyggnad för att på bästa sätt kunna möta de krav som riksdagens arbete i dag ställer. Det har varit en grannlaga och svår uppgift att omdana dessa gamla byggnader så att de väl kan fylla dagens viktiga uppgift. Pietetsfullt har de vackra sekelskiftesinteriörerna bevarats. Nya skönhetsvärden har skapats, inte minst genom att det unika läget med utsikten över Riddarfjärden tillvaratagits. Det är därför en stor glädje för mig att lyckönska riksdagen att ånyo komma hem, och jag hyser den förhoppningen att de nya lokalerna i de gamla husen på Helgeandsholmen väl skall tjäna riksdagens ledamöter i deras för landet så betydelsefulla arbete. Jag förklarar härmed riksdagshuset återinvigt. Herr talman, ärade ledamöter!

Under det arbetsår som nu tar sin början kommer ni att ställas inför många frågor som är av stor betydelse för landets och medborgarnas framtid. Vår ekonomi och vår motståndskraft mot svängningar i världsekonomin måste stärkas. Detta är en viktig fråga som ni kommer att få ta ställning till. Vi får ständigt påminnelser om hur bräcklig och skör freden är. Sveriges roll på världshändelsernas scen är begränsad. Detta minskar dock ej kravet på oss svenskar att verka för ökad avspänning. Riksdagen har här ett stort ansvar, som jag vet att ni alla är väl medvetna om. De beslut som ni valda ombud för Sveriges folk fattar under detta riksmöte kommer att få vittgående konsekvenser för hela vårt samhälle. Vi kommer att följa Edert arbete med intresse och uppmärksamhet. Jag önskar Eder framgång i Edert ansvarsfulla värv och förklarar härmed 1983/84 års riksmöte öppnat.

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, herr talman, ledamöter av Sveriges Riksdag! Den svenska regeringen skall med fasthet och med beslutsamhet fullfölja vår neutralitetspolitik. Stödd på ett efter våra förhållanden starkt försvar bidrar denna politik till lugnet och stabiliteten i norra Europa. Ingen skall kunna hysa tvivel om vår beslutsamhet att fullfölja en konsekvent neutralitetspolitik eller om vår vilja att hävda vår territoriella integritet. Det skall stå fullkomligt klart att kränkningar av Sveriges territorium kommer att bemötas med all kraft. Försvarets fortsatta planering grundas på 1982 års försvarsbeslut, med den inriktning som angavs i årets budgetförslag. Ubåtsskyddet förstärks. Sverige skall efter måttet av sin förmåga arbeta för fred, för samarbete mellan världens folk och för att värna mänskliga rättigheter. I denna tid av ökade spänningar måste Sverige medverka i arbetet för avspänning och för en dialog mellan världens länder. Detta gäller också i sådana områden som Centralamerika, där en förhandlingslösning måste åstadkommas; det gäller i Afghanistan, där den sovjetiska ockupationen måste upphöra; det gäller i Chile, där demokratin måste återerövras. Regeringen skall verka för en fördjupad förståelse och ett vidgat samarbete mellan industriländer och utvecklingsländer och för ett effektivt bistånd till fattiga länder. Regeringen skall arbeta för ett fortsatt öppet handelssystem och ett ökat internationellt ekonomiskt samarbete, särskilt inom EFTA och med EG. De goda förbindelserna med våra nordiska grannländer skall utvecklas. De initiativ som Sverige tagit för att förverkliga tanken på Norden som hemmamarknad avser regeringen att fullfölja. En aktiv nedrustningspolitik är en viktig del av Sveriges utrikespolitik. Arbetet för att förverkliga en kärnvapenfri zon i Norden skall fortsätta. Som ett led i ett bredare nedrustningsarbete kan en sådan zon också leda till minskad spänning i Europa som helhet. Användningen av kärnvapen i Europa skulle medföra katastrofala följder för Europas folk. Det stora antalet kärnvapen på ömse sidor om gränsen mellan blocken i Centraleuropa utgör därför ett stort hot. Bland dessa vapen finns slagfältskärnvapen som riskerar att tidigt komma till användning vid en konflikt i området. En korridor i Centraleuropa fri från slagfältskärnvapen skulle minska risken för att en väpnad konflikt snabbt trappas upp till ett kärnvapenkrig. Regeringen har fört fram förslag om en sådan korridor till internationell diskussion. Denna grundtanke vinner nu ökat gehör. Det är regeringens uppfattning att de pågående Genåve-förhandlingarna inte bör leda till någon ny utplacering av kärnvapen och att en kraftig nedskärning av de kärnvapensystem som redan finns bör åstadkommas. I detta sammanhang måste också de konventionella styrkornas storlek och sammansättning beaktas. Målet att uppnå balans bör eftersträvas på lägre och inte högre nivåer. Regeringen kommer att fortsätta att verka för det förslag om ett fullständigt förbud mot kärnvapenprov som Sverige lade fram i våras. I början av nästa år kommer Sverige att vara värd för konferensen om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa. Den svenska regeringen vill medverka till att denna konferens blir en framgång. Den ger en möjlighet att föra vidare det betydelsefulla arbete för att minska spänningarna och öka samarbetet i Europa som inleddes för tio år sedan. Sverige är ett väl utvecklat industriland med rika naturtillgångar, yrkesskickliga män och kvinnor och ansvarsfulla medborgare. Dessa goda förutsättningar har under decennier använts för att skapa ett välfärdssamhälle av stor betydelse för människornas frihet och trygghet. Förutsättningarna för det svenska samhällsbygget har emellertid starkt påverkats av den internationella kris som härskat under senare år. Därför är det särskilt viktigt att vi förmår lösa de ekonomiska problemen. Regeringen syftar därvid till att fullfölja en politik som för oss ur den ekonomiska krisen, som med kraft motverkar hotet mot den fulla sysselsättningen, som slår vakt om grundläggande social trygghet och rättvisa. Det är en politik för att fullfölja och utveckla den svenska folkhemstanken. Den förutsätter att vi kan ta till vara all den kunnighet och skaparkraft som finns i det svenska samhället. Regeringen kommer därför att söka flytta besluten närmare medborgarna och begränsa regleringar och hinder för initiativ, mångfald och handlingsvilja. En sådan politik kan emellertid endast bli framgångsrik om den samtidigt främjar en bred samverkan i det svenska samhället, en samverkan mellan likaberättigade medborgare i motsats till folkflertalets underkastelse under en privilegierad elit. Den ekonomiska krisen kan endast bemästras och det svenska folkhemmet kan endast utvecklas om vi lyckas förena en strävan efter trygghet och rättvisa med en strävan efter frihet och ansvar för varje medborgare. Den nuvarande regeringen tillträdde i ett läge av djup kris för den svenska ekonomin. Denna kris kom till uttryck i väldiga underskott i varuoch tjänsteutbudet med omvärlden och i statens budget, i sjunkande industriproduktion och industriinvesteringar och i en fortgående ökning av arbetslösheten. Det internationella förtroendet för Sveriges ekonomi var undergrävt. Under sensommaren 1982 utsattes den svenska kronan för en massiv, spekulativ attack. Den nya regeringen satte som mål för den ekonomiska politiken att mobilisera hela nationen och alla våra resurser i kampen mot arbetslösheten, att skapa balans i vår ekonomi och minska behovet av att låna i utlandet, att fördela de bördor som blir nödvändiga för att trygga sysselsättningen och vårt ekonomiska oberoende efter bärkraft och att pressa ned prisstegringarna. Den nya regeringen tog initiativet till en genomgripande omläggning av den ekonomiska politiken. Den svenska kronans värde skrevs ned med 16 Zo. Därefter genomfördes ett omfattande offentligt investeringsprogram, stora arbetsmarknadspolitiska insatser samt en rad fördelningspolitiska åtgärder i syfte att fördela krisens bördor efter bärkraft. Tidigare beslut om allvarliga försämringar av det sociala välfärdssystemet undanröjdes. Kurs omläggningen understöddes av ett stramt budgetarbete. I flera avseenden har den ekonomiska politiken medfört de eftersträvade resultaten. En återhämtning i den svenska ekonomin har inletts. Exporten har ökat snabbt. Industriproduktionen börjar vända uppåt och nedgången i industriinvesteringarna har bromsats. Näringslivet har visat förmåga till snabb anpassning efter nya förutsättningar. En återhållsam lönerörelse och beredvillighet hos stora grupper, såsom pensionärer och handikappade, att icke begära kompensation för devalveringens effekter på priserna har på ett betydelsefullt sätt medverkat till de goda resultaten. Genom att prisstegringarna blir mindre än väntat i år synes en kraftig nedgång i realinkomsterna kunna undvikas. Det måste emellertid med all kraft understrykas att de uppnådda resultaten är att betrakta som det första steget i arbetet på att lyfta landet ur den ekonomiska krisen. Den inledda politiken måste konsekvent fullföljas under en följd av år för att återställa den svenska ekonomins styrka och för att varaktigt förbättra sysselsättningen och försvara välfärden i vårt land. Det främsta målet för politiken är att värna sysselsättningen. Omfattande insatser krävs för att hålla tillbaka arbetslösheten bland de unga. Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och den regionala balansen måste särskilt uppmärksammas. Regeringen avser att inom kort framlägga ytterligare förslag för att nedbringa arbetslösheten. För första gången på flera år är utvecklingen inom industrin positiv. Näringslivet återerövrar andelar på världsmarknaden. Den kraftiga nedgången inom industrisysselsättningen har brutits. Efter flera års nedgång bör industrins investeringar under det kommande året åter kunna ta fart. En politik för att bredda vår industriella bas måste nu föras vidare. Förslag till industriell förnyelse och kooperativa företags villkor kommer att föreläggas riksdagen. Investeringar i den framtida energiförsörjningen och samhällsinvesteringar på kommunikationernas område kommer att hållas på hög nivå. Ett tioårigt program för underhåll, reparationer samt omoch tillbyggnad av bostäder kommer att framläggas. Samtidigt som arbetslösheten bekämpas effektivt måste en bestående nedpressning av inflationstakten uppnås. För att bevara det svenska näringslivets förbättrade konkurrenskraft måste inflationen nedbringas till den nivå som råder i de länder som har störst betydelse för vår utrikeshandel. Annars förlorar vi snabbt de fördelar för svenskt näringsliv som den omlagda ekonomiska politiken medfört, den industriella återuppbyggnaden hejdas, de offentliga finanserna undergrävs. Följden skulle bli att sysselsättningen såväl inom industrin som inom den offentliga sektorn hotas. Riksdagen har anslutit sig till målet att under loppet av 1984 nedbringa prisstegringstakten till nivån 4 26. Ett förverkligande av detta mål medför att den förstärkta konkurrenskraften bevaras, att exporten och produktionen kan fortsätta att öka, att investeringarna på nytt kan ta fart, att den offentliga sektorns finanser kan förbättras och att förutsättningar skapas för en bestående sänkning av arbetslösheten. För att kunna bemästra prisoch kostnadsökningarna måste det statliga budgetunderskottet begränsas. Därför måste de statliga utgifterna hållas tillbaka samtidigt som inkomsterna förbättras. En hård utgiftsprövning berör ofrånkomligen områden som av många upplevs som angelägna och blir därför kännbar för medborgarna. Förslag kommer inom kort att läggas fram om att begränsa automatiken i de offentliga utgiftsökningarna och om olika budgetförstärkande åtgärder. Regeringen kommer att fästa stor vikt vid att förslagen utformas så att den ekonomiska krisens bördor blir rättvist fördelade och att sysselsättningen inte äventyras. Det ligger i allas intresse att inflationsbekämpningen blir framgångsrik. Löneavtalen för alla grupper måste stå i samklang med inflationsmålet. Uppfylls denna grundläggande förutsättning, finns det för första gången på länge möjligheter att inte bara förstärka sysselsättningen utan också uppnå en verklig förbättring av reallönerna. Men en återhållsam kostnadsutveckling förslår inte för att säkerställa den ekonomiska återhämtningen. Samtidigt fordras att svenskt näringsliv aktivt medverkar till en bestående uppgång i investeringarna. Investeringarna i industrin har sjunkit kraftigt under de senare åren, även om nedgången hejdats som ett resultat av den nya politiken. För att vända utvecklingen uppåt måste en stabil vinstnivå etableras. Kraftigt ökade vinster kan nu noteras bl.a. som en följd av devalveringen. Det kan emellertid inte accepteras att de kraftigt ökade vinsterna enbart kommer en liten grupp i samhället till godo. I detta skede av det ekonomiska återuppbyggnadsarbetet i Sverige är det viktigt att de stigande vinsterna tas i anspråk för investeringar i nytt produktionskapital. Som ett led i arbetet med att långsiktigt stärka produktion och sysselsättning kommer regeringen att förelägga riksdagen förslag om att införa löntagarfonder. Syftet är att stärka kapitalbildningen och gynna produktiva investeringar, samtidigt som det demokratiska inflytandet i det ekonomiska livet förstärks. Härigenom skapas bättre förutsättningar för lugna avtalsrörelser och en varaktig lönsamhetsförbättring i näringslivet. Löntagarfonder behövs för att stärka produktion och sysselsättning i en tid när finansiella operationer och spekulationer hotar att undergräva tilltron till vårt ekonomiska system. Dessa löntagarnas trygghetsfonder skall medverka till att skapa trygghet för sysselsättningen, trygghet för pensionerna på äldre dar och trygghet mot spekulation i det svenska samhället. Den svenska socialpolitiken skall även i fortsättningen i sina huvuddrag bygga på generella åtgärder och vara en socialpolitik för hela folket. En socialpolitik för vilken alla medborgare känner ansvar är den bästa grunden för en riktig fördelningspolitik och för att svaga och utsatta grupper skyddas. Missbruket av alkohol och narkotika är ett allvarligt problem såväl för enskilda individer som för hela samhället. Regeringen är fast besluten att fortsätta kampen mot detta missbruk. En rättvis fördelning kräver att samhället ser till att ingen kan undandra sig sin del av ansvaret. Kampen mot ekonomisk brottslighet och skattefusk kommer därför att skärpas. Målet för utbildningspolitiken är en skola som ger alla en god kunskapsgrund. Under det närmaste året kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt åtgärder för de elever som lämnar grundskolan i förtid. Ett reformarbete kommer att inledas i syfte att skapa en gymnasieskola som kan ge alla ungdomar en meningsfull förberedelse för studier och yrkesarbete. Kulturpolitiken genomförs i samspel med mediapolitiken med syftet att skapa ett fritt och öppet kulturliv där alla tar del. Regeringen avser att lägga fram ett treårigt forskningspolitiskt program för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för svensk forskning. Vi har i Sverige under det gångna året tagit det första viktiga steget mot en återhämtning i den svenska ekonomin. Vi har tillsammans arbetat för att åter sätta fart på Sverige, för att skapa en bättre framtid för vår nation. Det finns goda förutsättningar för att vi under de kommande åren på nytt skall kunna uppnå förbättringar i de enskilda människornas levnadsvillkor och i vår gemensamma välfärd och att vi skall kunna fördjupa friheten och demokratin i vårt land. Då måste regering och riksdag ha förmåga att utforma en fast och konsekvent politik. De har sitt ansvar i arbetet för att på nytt skapa ekonomisk stabilitet och för att utveckla tryggheten och friheten i det svenska samhället. Det är därvid viktigt att kunna ta till vara erfarenheter och åsikter från olika grupper i samhället, att vara beredd till öppna samtal, att kunna ta hänsyn till andras uppfattning. Denna den utsträckta handens politik är regeringen för sin del beredd att fullfölja. En sådan öppenhet får emellertid inte innebära att regeringen och folkrepresentationen underkastar sig diktat från enskilda maktgrupper — ty därmed skulle folkstyret undergrävas. När vi i dag återinviger riksdagshuset bör vi erinra oss riksdagens betydelse för vårt lands demokratiska styrelseskick. Det är i denna plenisal som de avgörande politiska besluten fattas. Den svenska nationen skall i god demokratisk tradition styras av de valda ombuden för Sveriges folk. Vi skall med glädje och stolthet försvara det fria folkstyret i ett fritt land.

Herr talman! Anders Björck och Jan-Erik Wikström har frågat mig om Sveriges inställning till Europadomstolen. Jag besvarar deras frågor i ett sammanhang. På Anders Björcks första fråga, om ett uttalande av mig från ett besök i Europarådet är korrekt återgivet i pressen, är svaret nej.
Enligt tidningsuppgifter har statsministern i samband med sitt besök hos Europarådet i Strasbourg uttalat att Europadomstolen är en lekstuga för 1. Är detta uttalande korrekt återgivet?
På Anders Björcks andra fråga, om jag anser att Sverige snabbt och till fullo skall rätta sig efter Europadomstolens domar, är svaret ja. På Jan-Erik Wikströms fråga, om regeringen avser att ompröva Sveriges inställning till Europadomstolen för de mänskliga frioch rättigheterna, är svaret nej.
2. Anser statsministern att Sverige inte snabbt och till fullo skall rätta sig efter Europadomstolens domar?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga. Det är ett tidens tecken att den första debatten i denna kammare skall handla om tveksamhet från den svenske statsministerns sida att respektera Europadomstolens domar. Även om statsministern har hävdat att han talade ”off the record” vid en pressfrukost, finns det anledning att erinra om det gamla talesättet att varav hjärtat är fullt, därom talar munnen. Nu säger statsministern att han inte är korrekt citerad. Jag tror att vi alla är intresserade av att få reda på vad statsministern i så fall verkligen sade vid sin pressfrukost i Strasbourg. Herr talman! Vi i Sverige — och inte minst statsministern — talar ofta om mänskliga rättigheter i andra länder. Det är bra. Det skall vi fortsätta att göra, och vi skall döma med samma mått både vad gäller öst och vad gäller väst. Men vi får inte bli hemmablinda. Mänskliga rättigheter skall respekteras också i Sverige. Europarådets konvention på detta område måste följas också av oss. I en intervju i Expressen den 30 september, för omväxlingens skull given i New York, bara några dagar efter uttalandet i Strasbourg, förvärrade emellertid Olof Palme situationen. Jag citerar nu; Expressen kanske har återgivit herr Palme fel. Han säger i denna intervju att regeringsrådet Gustaf Petrén ”bidrar till att bestorma domstolen med relativt oväsentliga mål som tar bort tid för de väsentliga. Som Palme ser saken är det partipolitisering, ett angrepp från höger.” Det här är häpnadsväckande uttalanden. De kan inte få stå oemotsagda. Jag vill därför, utöver min fråga om vad herr Palme verkligen sade i Strasbourg, fråga följande: 1. Vilka oväsentliga klagomål har regeringsrådet Gustaf Petrén initierat till Europarådet? 2. Vad menar Olof Palme med uttrycket ”angrepp från höger”? Har herr Palme monopol på frågan om mänskliga rättigheter? 3. Vad har den svenska regeringen gjort för att rätta till svensk lagstiftning efter den fällande domen i Europadomstolen för ett år sedan.

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret. Den europeiska kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna är viktiga instrument i våra dagars rättssamhälle. Sverige erkände år 1952 den enskilda klagorätten i samband med att konventionen om mänskliga rättigheter ratificerades, och år 1966 erkände Sverige domstolens jurisdiktion. Enskilda individer kan alltså framföra klagomål. Sådana klagomål mot Sverige har länge varit mycket få till antalet. 2 klagomål anfördes år 1976, 4 år 1978, 42 år 1981 och 72 år 1982. Men under de första nio månaderna 1983 har 185 klagomål lämnats in. Självfallet innebär Sveriges anslutning till denna konvention en viss begränsning av vår handlingsfrihet. Så länge Sverige är bundet av konventionen måste vi tillse att ny lagstiftning står i överensstämmelse med konventionen, eller rättare sagt inte strider mot konventionsbestämmelserna. På det sättet lägger konventionen ett band på den svenska lagstiftaren och begränsar vår rörelsefrihet också i riksdagen. Naturligtvis leder detta institut till rätt mycket merarbete för många svenska jurister. För tjänstemän i statsförvaltningen och regeringskansliet har dessa anmälningar inneburit en merbelastning, som säkert kommer att växa ytterligare. Jag har noterat att det finns anvisningar som faktiskt kommissionen själv har utfärdat och som är enkelt och begripligt formulerade, så att var och en på svenska kan få del av hur en sådan här anmälan skall gå till. Det tror jag personligen är en av förklaringarna till att antalet anmälningar har vuxit så kraftigt på senare år. Rättssäkerhet och rättstrygghet kostar dock alltid möda och besvär. I själva verket var ju poängen med inrättandet av kommissionen och domstolen att enskilda individer skulle ges en möjlighet att få sina klagomål mot det egna landet och dess regering prövade. Naturligtvis är det då viktigt att både kommissionen och domstolen hålls i respekt av dem som företräder Sverige.

Herr talman! Kanske är det ett tidens tecken att den första frågestunden gäller mer eller mindre ovederhäftiga påståenden i en högertidning. Den journalist som har skrivit det referat i Svenska Dagbladet som ni stödjer era frågor på befann sig i Stockholm. Han var över huvud taget inte i Strasbourg, utan har byggt sin artikel på uppgifter i andra eller tredje hand. Det jag har sagt — och som jag grundar på samtal i Strasbourg — är följande, som egentligen helt ansluter till vad Jan-Erik Wikström här sade: Europarådet är en utomordentligt viktig institution, som vi bör stödja. Det hörde möjligen herr Björck mig redovisa där nere. Europadomstolen är just för enskilda medborgare en utomordentlig institution dit man kan vända sig för att få sin rätt prövad, och den skall vi hålla i helgd. Men det vore utomordentligt beklagligt om domstolen skulle bli en lekstuga för partipolitiska intressen, och det uttrycktes från flera håll där nere oro för att det så skulle bli. Och då funnes risken för att respekten för domstolen skulle minska. När jag talade med svenska journalister där nere var det alltså av omsorg om domstolen och omsorg om Europarådet.

Herr talman! Herr Palme svarade inte på någon av mina fyra frågor. Om nu herr Palme anser att han blev ovederhäftigt citerad i Strasbourg — och han är inte ensam bland sina statsrådskolleger om att anse sig vara det — så frågar jag: Vad sade herr Palme egentligen i Strasbourg? Han talade vid pressfrukosten uppenbarligen om Gustaf Petrén och Europadomstolen. Vi borde väl ändå kunna få ett svar på vad herr Palme sade i den frågan. Min andra fråga blir naturligtvis: Var herr Palme också ovederhäftigt citerad i New York, i den Expressenintervju som var införd den 30 september 1983? Enligt denna intervju sade herr Palme dels att Gustaf Petrén bidrar till att bestorma domstolen med relativt oväsentliga frågor, dels att det finns risk för en partipolitisering, ett angrepp från höger. Jag måste också här, herr talman, ställa en direkt fråga till herr Palme: Är detta också ovederhäftiga påhitt av någon journalist? Jag tror inte att man i Strasbourg har uppfattat herr Palmes uttalanden om Europadomstolen som framsprungna ur ett slags omsorg om Europarådet och Europadomstolen, utan snarare tvärtom. Jag vill emellertid gärna säga att vi som är verksamma inom Europarådet är mycket glada och tacksamma över att den svenske statsministern avlade ett besök och tillbringade några dagar där och satte sig in i Europarådets verksamhet. Tyvärr förstörs det intrycket av att herr Palme fäller sådana här uttalanden. Herr talman! Allra sist — och jag hoppas innerligt att herr Palme besvarar dessa frågor — har jag väldigt svårt att förstå hur detta skulle kunna innebära någon sorts partipolitisk nedsvärtning av domstolen. De klagomål som förts fram kan domstolen anta eller förkasta, och det är inte mera märkvärdigt än det är vid vilken domstol som helst.

Herr talman! Först citerar herr Björck ett felaktigt uttalande i Svenska Dagbladet. Sedan säger han att detta felaktiga uttalande har gjort stor skada i Europarådet — förmodligen då med herr Björcks benägna medverkan. Gustaf Petrén har jag ansett mig böra nämna bara därför att han, på grundval av ett fortfarande felaktigt referat, har förklarat att jag har satt demokratin ur spel och förnekar gemensamma västerländska värderingar. Man är långt ute i partipolitiska syften om man häver ur sig sådana beskyllningar. Vad denna debatt åter har visat är att det enda som jag kan ha sagt vid denna frukost är att vi skall akta oss för att göra just Europadomstolen till en tummelplats för partipolitiska intressen. Vi skall se till att det är en domstol som värnar människors rätt och underlåta att partipolitisera den, för då får den största möjliga respekt hos människorna.
Herr talman! Herr Palme svarar faktiskt inte på någon av de frågor jag har ställt, och det är mycket beklagligt. Vad sade herr Palme egentligen vid pressfrukosten i Strasbourg? Han nämnde ändå Gustaf Petrén. Vad sade herr Palme egentligen när han var i New York och uttalade sig om att det var en partipolitisering från höger? Varför har den svenska regeringen, som faktiskt har haft ett år på sig, inte vidtagit några åtgärder för att se till att någonting händer på det här området —-i alla fall inte sådana som vi har kunnat märka i riksdagen — med anledning av den fällande dom som vi fick för bl.a. brott mot egendomsrätten? Slutligen: Herr Palme använde uttrycket partipolitisk tummelplats. Jag vet inte om herr Palme är den rätte att tala om det här i internationella sammanhang. Förmenar Olof Palme politiska partier som har bestämda uppfattningar i dessa frågor att vara aktiva?

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig om jag har inbjudit eller har för avsikt att inbjuda nykterhetsrörelsen till de överläggningar om löntagarfonder och åtgärder för att förbättra svensk ekonomi som regeringen genomför. De nämnda överläggningarna är som bekant avslutade, och några ytterligare kommer inte att äga rum f. n.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret. Som framgår därav har nykterhetsorganisationerna inte fått vara med på överläggningarna om löntagarfonderna trots att de anmält att de önskade delta. Detta skedde i brev till regeringen den 2 september, alltså i god tid för att möjliggöra en inbjudan till dem att vara med. Med hänvisning till att överläggningarna nu är avslutade och att inga nya kommer att äga rum slås alltså fast att det inte blir aktuellt med någon inbjudan till nykterhetsrörelsen. I brev till Kalmar läns nykterhetsförbund anger regeringen att det inte varit praktiskt genomförbart att vidga den krets bestående av 21 organisationer som inbjudits. Bland 21 inbjudna organisationer rymdes således inte nykterhetsrörelsen. Regeringen har prioriterat bort hela den svenska ideella nykterhetsrörelsen i detta sammanhang. Det är djupt otillfredsställande. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att regeringen inte tar alkoholproblemen i samhället riktigt på allvar eller att regeringen hade andra syften med överläggningarna än dem som officiellt har angetts. Det positiva synsätt när det gällde att förändra missbruksproblemen som man ändå kunde spåra i den socialdemokratiska partimotionen våren 1982, som väl får ses som en uppföljning av den omfattande alkoholpolitiska aktivitet som de tidigare regeringarna inledde, har man inte fått se så mycket av under det socialdemokratiska regeringsåret. Det är givet att den samlade nykterhetsrörelsen uppmärksammat detta, och det är naturligtvis bakgrunden till att man från Kalmar läns nykterhetsförbund tillskrev regeringen med önskan om att bli inbjuden. De verksamma inom nykterhetsrörelsen känner att de har en del att komma medi den debatt om ekonomi och löntagarfonder som nu är aktuell. De anser naturligt nog att löntagarfonder inte behövs. En offensiv politik mot alkoholen är enligt deras mening ett betydligt effektivare medel för att stärka samhällsekonomin än att införa fonder. De är helt enkelt besvikna på och missnöjda med regeringens politik. Nyligen publicerades uppgifter om att alkoholen kostar det svenska samhället 50 miljarder kronor om året förutom att den orsakar lidanden för missbrukaren och andra. Det borde ligga nära till hands för en regering som behöver spara att med all kraft ge sig på de här kostnaderna. Men det undviker man. Det föranleder mig att fråga statsministern: Var regeringens överläggningar med organisationer och andra verkligen allvarligt menade? Var de allvarligt menade i fråga om syftet att finna samlade lösningar för att förbättra den svenska ekonomin?

Herr talman! Hans Petersson i Röstånga har frågat mig om jag avser ta initiativ till att föra över ledningen av alla förundersökningar från åklagarna till polisen för att därigenom frigöra åklagartid för de grova narkotikabrotten, den ekonomiska brottsligheten m.m. Enligt nuvarande regler är huvudprincipen den att åklagaren leder förundersökningen, men polismyndigheten har ansvaret i enklare fall. Närmare anvisningar i vilka fall polisen skall leda förundersökningar har utfärdats av riksåklagaren i samråd med rikspolisstyrelsen. De nu gällande anvisningarna trädde i kraft den 1 januari 1980. Det innebar en utvidgning av polisens befogenhet att leda förundersökningar. Den fråga som Hans Petersson har väckt rymmer många olika problem. Förutom de rent straffrättsliga bedömningar som måste göras under förundersökningen kan jag här peka på bl.a. frågor av bevisteknisk natur, användningen av tvångsmedel, frågan om begränsning av förundersökningen och möjligheterna till åtalsunderlåtelse. De båda sistnämnda frågorna övervägs f. n. inom justitiedepartementet. Vidare pågår i departementet ett omfattande reformarbete när det gäller polisens organisation på grundval av förslag från polisberedningen. Med hänsyn till dessa omständigheter är jag inte beredd att nu ta ställning till hur förundersökningarna skall ledas i framtiden.

Herr talman! Under lång tid har det förts en debatt om ett odelat ansvar för förundersökningarna och var detta ansvar i så fall skall ligga — hos åklagaren eller hos polisen. Det är besvärliga och känsliga frågor; det skall jag hålla med justitieministern om. Det handlar ju om rättegångsbalkens regler och grundprinciper och då ytterst om rättssäkerheten. Men det handlar naturligtvis också om hur statens knappa resurser bäst skall utnyttjas i ett kärvt ekonomiskt läge. Det är allmänt omvittnat att förundersökningarna är av hög kvalitet. Skuldfrågan är nästan alltid fastlagd. Om det inte är så, så blir det inget åtal. Kritiken mot det nuvarande systemet gäller främst de oklara ansvarsgränserna. En särskild svaghet är kanske att åklagaren inte har något egentligt ansvar inför den lokala polisstyrelsen. Det är ju denna polisstyrelse som har det övergripande ansvaret för hur polisinsatserna skall prioriteras och hur resurserna skall sättas in. Möjligen kan denna kritik komma att förstärkas efter polisreformen nästa år. Det finns många som menar att man för att få klara ansvarsgränser bör överväga om man skall lägga all förundersökning antingen hos åklagaren eller hos polisen. Åklagaren är givetvis ytterst lämplig, för han eller hon har jude bästa förutsättningarna för att bedöma vilken bevisning som behövs för en fällande dom. Men åklagarnas arbetssituation är, som vi alla vet, ytterst pressad. Målen blir allt större, mer komplicerade och allt grövre. Vad åklagarna egentligen behöver är förstärkning, mer åklagartid, och inte fler arbetsuppgifter. Då kan man fråga sig om man kan överföra ledningen av förundersökningar till polisen. På så sätt kanske man kan lösa en del av frågan om ansvarsgränserna. Kompetensen finns, och polisen är naturligtvis bäst lämpad att fatta de operativa besluten. Polisen vet också vilka resurser som kan tas i bruk. Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Jag vet att det pågår ett omfattande arbete inom justitiedepartementet. Jag hade hoppats att jag skulle kunna få besked om man skulle påbörja en förutsättningslös utredning. uppgifter till polisen
Herr talman! Jag är naturligtvis, liksom Hans Petersson i Röstånga, ytterligt angelägen om att allt görs för att effektivisera arbetet inom polisen. Det här gäller därför överväganden som jag bedömer vara mycket viktiga. Men frågan berör åtskilliga intressen, och man måste göra svåra avvägningar mellan dessa intressen. Jag beklagar att jag inte kan ge något besked i dag. Jag vill vänta till dess jag kan ge ett mera bestämt och mera innehållsrikt besked.

Herr talman! Hans Nyhage har frågat mig om jag är beredd att medverka till att distriktåklagartjänsten i Kinna bibehålls. Vid förstatligandet av åklagaroch polisväsendet år 1965 bildades färre åklagardistrikt än polisdistrikt. I de polisdistrikt som kom att sakna åklagarmyndighet stationerades en åklagare på polisdistriktets kansliort. Sammanlagt 29 utstationeringar blev resultatet. Vid riksdagsbehandlingen år 1971 av en proposition om vissa reformer inom polisoch åklagarväsendet uttalade justitieutskottet att det med särskild tillfredsställelse noterade att förslaget kunde väntas medföra att systemet med utstationerade åklagare i stort sett skulle komma att upphöra.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Tyvärr tvingas jag konstatera att svaret inte inger några större förhoppningar om en positiv behandling av ärendet, även om regeringen ännu inte definitivt har tagit ställning. Justitieministern åberopar ånyo, liksom i Ulricehamnsfallet som diskuterats tidigare i år, ett riksdagsbeslut från 1971. Det är tolv år sedan dess, och jag tycker att de aktuella sakskälen borde få fälla avgörandet — inte ett så pass gammalt riksdagsbeslut. Anmärkningsvärt är också att tjänsten i Kinna drogs in den 1 september i år, trots att ett överklagande föreligger. Det är mycket anmärkningsvärt att man drar in en tjänst medan handläggningen pågår. Föreligger ett överklagande är det rimligt att man, innan man vidtar några åtgärder, har tagit ställning till överklagandet. Det vore intressant att få höra justitieministerns kommentar på just denna punkt. Riksåklagarens besked om indragning den 1 september kom f. ö. i juni månad. Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att kommunen inte fått tillfälle att säga sitt i vanlig bemärkelse. Det är två skäl som riksåklagaren åberopar för indragningen. Dels skulle det kunna göras rationaliseringar beträffande vikariattjänster, inte minst genom en centralisering till Borås, dels skulle man kunna göra inbesparingar, framför allt när det gäller resekostnader. Beträffande det senare skälet måste jag säga att det är rent nonsens. I kostnadshänseendet spelar det ju ingen roll om en person åker från Kinna till Borås eller från Borås till Kinna. Avsikten är ju att åklagaren även i fortsättningen skall finnas minst en dag i Kinna. Så det skälet kan vi lämna därhän direkt. Sedan talas det om rationaliseringsvinster. Hyreskostnader skulle man slippa i Kinna. Men man slipper inga hyreskostnader i Kinna direkt, eftersom åklagaren måste ha någonstans att vara när han kommer till Kinna. Dessutom måste han vara i Borås, och där är hyresnivån mycket högre än vad den någonsin är i Kinna. Det finns en rad viktiga skäl som talar för att tjänsten bibehålls i Kinna. Dels skall vi motverka en alltför stark centralisering. Det är ett mycket viktigt skäl. Dels är det mycket viktigt att en åklagare finns till hands för polismyndigheten när det gäller brottsbekämpning. Åklagaren sitter som en spindel i nätet i det sammanhanget. Att förhandla per telefon mellan Kinna i Marks kommun och Borås förefaller mig vara litet anmärkningsvärt. Lokalkännedom är mycket viktig. Serviceaspekten är för den stora allmänheten också mycket viktig. Med andra ord: Det finns en lång rad sakskäl som talar för att någon ändring inte skall ske i det här sammanhanget. Däremot kan jag inte hitta ett enda sakskäl som talar för att en ändring skall ske. Jag vore tacksam för justitieministerns kommentarer i det avseendet.

Herr talman! Låt mig först konstatera att det av de ursprungligen 29 utstationeringarna nu återstår 5 förutom Kinna. Riksåklagaren har som sagt beslutat om en indragning av stationeringen i Kinna. Regeringen kommer inom kort att fatta ett beslut i det här ärendet sedan Marks kommun begärt prövning av riksåklagarens beslut. Rent allmänt vill jag säga att jag givetvis ansluter mig till vad som framhålls i det utlåtande från justitieutskottet som riksdagen godkände när det gäller systemet med utstationerade åklagare. När det gäller utstationeringen i Kinna kan nämnas att denna åklagare tillhör Borås åklagardistrikt. Det distriktet har sju åklagartjänster. Kinna utgör ett eget polisdistrikt, och där består kriminalavdelningen av sju man. Tingställe finns inte i Kinna, tingsrätten ligger i Borås. Det saknas häkte i Kinna, det ligger också i Borås. Kostnadsbesparingar beträffande lokaler, telefon och resor uppkommer vid en indragning, och vid ledigheter behöver personal inte längre sändas från huvudorten. Chefsåklagaren har tillstyrkt indragningen. Länsåklagaren har förklarat att han inte var entusiastisk men att det inte fanns några bärande skäl att bedöma utstationeringen i Kinna annorlunda än den i Ulricehamn. Rikspolisstyrelsen har inte haft någon erinran mot indragningen.
Herr talman! Det justitieministern sade inledningsvis är jag helt medveten om. Men det finns faktiskt undantag. Tjänsten i Strömstad drogs exempelvis inte in när ärendet var aktuellt. Åklagartjänsten i Ljungby har utannonserats ganska nyligen, så den borde rimligtvis bli föremål för indragning. Man skall vara konsekvent och inte göra vissa undantag. Nu är undantagen gjorda. Då menar jag att det finns oerhört starka sakskäl som talar för att även Kinna borde utgöra ett undantag. Jag har försökt snabbt redogöra för sakskälen. Jag måste återkomma till kostnadsaspekten och säga att resonemanget inte håller. Om åklagaren en dag åker in till Borås från Kinna på ting drar den resan en viss kostnad, och att resa en dag från Borås till Kinna för att överlägga medt.ex. en polismyndighet torde kosta precis lika mycket. Detta kan inte gärna vara ett sakskäl att åberopa i det här sammanhanget. Därtill kommer det som jag nyss nämnde, nämligen att åklagaren bör sitta som en spindel i nätet vid förutredningarna. Han bör ha nära kontakt med polismyndigheten och andra myndigheter. Han bör kunna stå till tjänst med service gentemot den stora allmänheten och inte minst mot de kommunala myndigheterna. Allt detta går förlorat om utstationeringen dras in. Jag ser det som en mycket allvarlig centralisering som vi borde kunna vara överens om att försöka bekämpa i stället för att understödja. Vi borde kunna enas om att det är mycket viktigare att decentralisera — att komma nära medborgarna — än att centralisera. Vi ser i förlängningen vad som komma skall: Kronofogdemyndigheten kommer med all säkerhet att försvinna 1986. Och jag frågar: Vad händer med lantmäteriet och med andra myndigheter? Vad händer t.ex. med polisen? Släpper vi till ett finger åker snart hela handen — det är det tragiska. Regeringen har inte fattat beslut än. Låt nu sakskälen vara avgörande — inte ett gammalt beslut från 1971.

Jörn Svensson har frågat mig när en proposition om friköpsrätt för jordbruksarrendatorer kan väntas och vilka huvudsakliga riktlinjer denna proposition kommer att ha. Frågan om friköpsrätt för jordbruksarrendatorer har behandlats av riksdagen vid förra riksmötet . Riksdagen ansåg därvid att frågan borde bli föremål för en förutsättningslös utredning. Jag har för avsikt att inom kort begära regeringens bemyndigande att tillsätta en särskild kommitté för ändamålet. Enligt planerna kommer också en lagrådsremiss snart att läggas fram där andra arrenderättsliga frågor behandlas, bl.a. frågan om företrädesrätt för arrendatorer att förvärva arrendestället.

Herr talman! Artigheten bjuder att man tackar ett statsråd för svaret på en fråga. Men jag tycker kanske att det här svaret är i minimalaste laget och inte så klarläggande som jag hade önskat. Jag vill därför förtydliga min fråga genom ett par kompletterande frågor. För det första vill jag fråga om orsaken till fördröjningen. Hade det inte varit möjligt att redan före sommaren och i närmare anslutning till riksdagens begäran tillsätta den här kommittén? Frågan brådskar i viss mån. Det finns kategorier av arrendatorer som befinner sig i ett läge där tidsaspekten spelar en roll. Och det är väl över huvud taget inte önskvärt att ytterligare fördröja den här frågan, som ju har utretts i annat sammanhang — tyvärr med ogynnsamt resultat för arrendatorerna — vilket tagit sin rundliga tid. För det andra vill jag konstatera att min andra fråga, om propositionen och de tankar som man eventuellt har inom departementet om vilken inriktning den kommer att ha, inte är besvarad — i varje fall inte på annat sätt än att justitieministern säger att det skall tillsättas en förutsättningslös utredning och att detta är vad riksdagen har begärt. Detta är visserligen en sanning, men det är å andra sidan inte hela sanningen. Det faktum att frågan togs upp under vårriksdagen, utifrån en serie motioner från företrädare för flera olika partier, var en spegling av att arrendelagskommittén hade ställt sig negativ till en friköpsrätt och att det inom riksdagen fanns en opinion emot detta och för en friköpsrätt. Därför uttalade också riksdagens överväldigande majoritet — med undantag för moderata samlingspartiets representanter — att det fanns starka skäl att införa en friköpsrätt, speciellt med sikte på s.k. historiska arrenden. Denna formulering om de starka skälen hör också till riksdagens beställning till justitiedepartementet. Jag skulle därför gärna vilja pressa justitieministern litet grand och fråga om man avser att ta fasta på detta eller om — vilket man alltför ofta finner i sådana här politisk-administrativa sammanhang — talet om förutsättningslöshet är en mask för att man i sista omgången inte tänker göra någonting.

Herr talman! Som svar på Jörn Svenssons påståenden vill jag bara säga att det var riksdagen som uttryckligen angav att utredningen skulle vara förutsättningslös. Det beslutet fattade riksdagen i maj månad, och den här frågan har ett uppenbart samband med det arbete som pågår med en lagrådsremiss som gäller företrädesrätt för arrendatorer. Den lagrådsremissen har vi arbetat med parallellt med direktiven för utredningen. Det är ett ganska normalt sätt att arbeta när det gäller två frågor som hör ihop. Det går inte att tillsätta utredningen förrän vi är klara med lagrådsremissen, och det går inte att skriva lagrådsremissen färdig förrän vi vet ungefär vad utredningsdirektiven skall innehålla. Till detta har vi alltså haft tiden sedan maj månad på oss, och jag kan inte inse att vi på något sätt har gjort oss skyldiga till något oskäligt dröjsmål. Arbetet har pågått under denna tid, och det kommer snart att vara avslutat när det gäller dessa två frågor.

Herr talman! Statsrådet Rainer har naturligtvis formellt rätt när han talar om att riksdagen hade begärt en förutsättningslös utredning. Men det finns så att säga en bakgrundstext som talar om starka skäl för att lösa frågan om förköpsrätt för innehavare av s.k. historiska arrenden. När det gäller utredningar är det aldrig så, att man förhandsprogrammerar dem till att absolut komma fram till ett bestämt resultat. Då är de som sagt från början föga meningsfyllda. Men man måste ändå, även om det formellt är en förutsättningslös utredning, ta hänsyn till huruvida det har funnits en viljeinriktning i riksdagens beställning av denna utredning — och en sådan viljeinriktning finns. Det som oroar mig är att justitieministern inte på något sätt har berört den i sitt svar. Det inger mig misstanken att det nu blir på samma sätt som med arrendelagskommittén; frågan kommer inte att föras framåt. Om vi skulle lämna det politiska kringpratandets och blomsterspråkets område ett ögonblick, skulle det vara roligt att ställa en mer personligt riktad fråga till statsrådet Rainer: Är statsrådet Rainer personligen positivt inställd till att en friköpsrätt för åtminstone bestämda kategorier av arrendatorer, sådana som har omtalats i den tidigare riksdagsdebatten, inrättas?

Herr talman! Jörn Svenssons här uttalade misstankar om att det skulle vara något sakligt skäl bakom det han betecknar som en fördröjning av ärendets handläggning är obefogade. Jag har ett klart och bestämt intresse av att den här frågan kommer till en lösning som är tillfredsställande för arrendatorerna och som motsvarar deras berättigade krav. Jag är just därför mycket angelägen om att lägga en bra grund för det utredningsarbete som skall bedrivas.
Herr talman! På den här punkten, om den goda grunden, kan justitieministern och jag vara överens. Men jag tillåter mig ändå den slutkommentaren, att om det skall bli en för arrendatorerna bra lösning, fordras det faktiskt att man tar itu med de krafter som hittills, på ett alltför effektivt sätt, har förhindrat införandet av friköpsrätten, de krafter som bl.a. dominerade när det gällde resultatet av arrendelagsutredningens arbete.

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat industriministern om han avser att vidta några åtgärder för att förändra tidsramen på tolv månader för personalneddragningen vid FFV:s Arbogaenhet och om vilka nya arbetstillfällen som finns tillgängliga inom regionen för de i Arbogaenheten drabbade. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till Hugo Bergdahls frågor är att försvarets materielverk av likviditetsskäl aviserat att den planerade beställningsvolymen innevarande budgetår vid FFV av framför allt flygplansunderhåll kommer att minska. Enligt de beräkningar som FFV gjort på grundval av de uppgifter som materielverket lämnat kan FFV tvingas varsla ca 800 personer, av vilka en stor del beräknas ha sina arbeten vid underhållssektorns Arbogaenhet. Försvarets anslagsframställningar för budgetåret 1984/85 bereds f. n. inom regeringskansliet som ett led i förberedelserna för 1984 års budgetproposition. I samband därmed kommer frågan om materielverkets framtida beställningsvolym att behandlas. I avvaktan på resultatet av detta beredningsarbete kan jag för dagen inte uttala mig om vilka åtgärder som kan tänkas vidtas för de anställda vid Arbogaenheten.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

Att mot den bakgrunden tappa ytterligare 300-400 arbetstillfällen, vilket har aviserats, skulle innebära ett mycket hårt slag mot Arboga kommun. Situationen blir inte bättre av att man från företagsledningens sida anser det nödvändigt att avveckla arbetstillfällena inom en så kort tidsperiod som knappt ett år. Det borde enligt min uppfattning vara möjligt att låta neddragningen få ske i mer ordnade former, genom en mer utdragen tidsram. Detta borde vara en rimlig begäran då avvecklingen därmed skulle underlättas, oavsett om det blir fråga om naturlig avgång, omplaceringar eller ersättningsjobb på annan ort. Många av de anställda vid FFV Underhåll är välutbildade ingenjörer och tekniker. Detta innebär en svår åderlåtning på yrkeskunnigt och erfaret folk för företaget och för arbetsplatsen. Samtidigt måste man konstatera att Arbogaregionen tyvärr saknar möjligheter till att ge ersättningsjobb i någon betydande omfattning. Statsrådet redovisade i sitt svar, mot bakgrund av regeringens planering, att han inte är beredd att komma med några besked när det gäller de två frågor som jag har ställt till honom. I detta avseende är statsrådets svar en besvikelse. Arboga innebär att 350-400 anställda inom tolv månader måste lämna sina arbetsplatser. Det här är en långt gången planering när det gäller avveckling av arbetstillfällen, och jag tycker faktiskt att statsrådet skulle ha kunnat redovisa några principiella synpunkter när det gäller den här allvarliga problematiken inom Arboga kommun och inom företaget.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig om jag delar hans uppfattning, att Västsverige inte kan försvaras på ett trovärdigt sätt om det inte finns permanent stationerade marinoch kustartilleriförband i området. Kerstin Ekman har ställt frågan om jag är beredd att medverka till att besparingar i den marina organisationen på västkusten görs så, att man kan behålla en patrullbåtsdivision och sådan grundutbildning att beredskapen inom kustartilleriet hålls på en hög nivå. Inom försvarsdepartementet pågår f. n. en budgetberedning på grundval av de anslagsframställningar som myndigheterna lämnade in den 1 september i år. Omfattningen av försvarets ekonomiska problem kan inte nu definitivt anges. De redovisningar som framför allt försvarsgrensstaberna lämnade pekar emellertid på problem av en sådan omfattning att konsekvenserna för planeringen inom det militära försvaret kommer att bli betydande. Det är inte bara den fredsmässiga verksamheten utan även materielanskaffningen och byggverksamheten som kommer att beröras, om försvarets verksamhet skall kunna anpassas till de ekonomiska ramar som nu gäller. Med hänsyn till det arbete som nu pågår bedömer jag att det inte är möjligt att redovisa försvarsgrenarnas anslag och anslaget för operativ ledning i budgetpropositionen. Dessa anslag kommer att redovisas i en proposition i mars månad 1984. De problem som frågeställarna tar upp kommer att behandlas i det sammanhanget.